Herr talman! Det förefaller mig som om regeringen två gånger handlat fel när det gäller vårt lands förhållande till Västeuropeiska gemenskapen. Första gången var 1961—1962 när man hade så bråttom att lämna in en associationsansökan. Sedan hände ingenting under flera år och ingen kunde förklara vad det var för »vits> med en ansökan om association med EEC, som denna organisation uppenbarligen inte brydde sig om. Under tryck från storfinansen och de borgerliga partierna gick regeringen i somras ett steg längre och ansökte om öppna förhandlingar, varvid fullt medlemskap inte uteslöts. Det hastade så att riksdagen inte fick ta ställning till den nya aktionen eller till formen för ansökan. Det hade utlovats av regeringen att alla partier skulle hållas underrättade om utvecklingen och regeringens planer, men detta löfte höll man inte. Jag vill i detta sammanhang ställa den direkta frågan till handelsministern, om utredningsmaterialet gjorts tillgängligt i dess helhet för alla i riksdagen representerade partier. Nu anser alla bedömare — vilket framgått av debatten — att det kommer att dröja länge innan England eventuellt blir medlem av Västeuropeiska gemenskapen, och rätt många anser det tvivelaktigt om England över huvud taget kommer med. Vad tjänade då ansökan i juli för syfte? Sverige har i något dokument inom EEC uppmärksammats i en form, som påminner om en fotnot, men mera har inte hänt. Vi tycker att regeringen har hoppat i galen tunna en gång till. En begynnande insikt härom kan, om man läser välvilligt, spåras i dagens regeringsdeklaration. Den är kanske ut tryck för en viss uppstramning. Där framhålles vad vi hela tiden ansett det viktigt att understryka, nämligen att de utrikespolitiska momenten i EEC-samarbetet ingalunda är försvunna. Västeuropeiska gemenskapens målsättning är en politisk union. Detta sökte de borgerliga partierna bestrida under den debatt som föregick Sveriges nya ansökan i juli, och herr Bohman försöker göra det också i dag. Men de uttalanden som gjorts under det senaste året, bl.a. av EEC-kommissionen, avslöjar hur denna borgerliga propaganda söker vilseleda allmänheten. Sverige kan få medlemskap endast om vårt land utan reservationer accepterar Västeuropeiska gemenskapens politiska syften. Medlemskap i EEC är därför självfallet oförenligt med vårt lands neutralitet. För att klargöra detta behövs inga förhandlingar. Regeringens uppträdande i EEC-frågan präglas av en dubbelhet. Å ena sidan tar man helt riktigt upp en diskussion med de borgerliga partierna om neutraliteten. Detta är nödvändigt därför att deras argumentation givit anledning till stark misstänksamhet — det var alltså helt riktigt att regeringen så hårt tryckte på den sidan under den diskussion vi hade i somras och på förhösten. Men å andra sidan har regeringen inlämnat en ansökan som inte utesluter fullt medlemskap. I dagens regeringsdeklaration heter det också att »möjligheten av att EEC-samarbetet tagit en något annan riktning» inte får uteslutas. Man envisas alltså med att hålla fast vid en illusion, vilket försvagar positionerna gentemot de borgerliga och kan ge intrycket att debatten ibland utgörs av teateråska. Jag har några frågor till regeringen som jag tycker är väsentliga i detta sammanhang. Den första har att göra med regeringens allmänna hållning, som fortfarande är att vi skall söka uppnå en så nära anknytning till Västeuropeiska ge menskapen som möjligt. Frågan lyder: Tror regeringen att ett accepterande från vårt lands sida av Romfördragets regler om arbetskraftens fria rörlighet, om fri etableringsrätt och om fria kapitalrörelser skulle ha underlättat för oss att komma till rätta med aktuella problem — växande arbetslöshet, företagsnedläggningar och andra följder av den strukturella omvandlingen? Tror regeringen att dess nya näringspolitiska program skulle vara möjligt att förverkliga om Sverige tillhörde EEC? För vår del anser vi att en anslutning till Västeuropeiska gemenskapen i hög grad skulle försvåra ansträngningarna att med ekonomisk-politiska åtgärder läka näringspolitiska skador. Den andra frågan gäller förhållandet till det övriga Norden. De nordiska länderna har splittrats i marknadsfrågorna — det är realiteten. Många som talat högt om Nordens sammanhållning har med öppna ögon bidragit till denna splittring. Om regeringen alltjämt är intresserad av att stärka det nordiska samarbetet — och det utgår jag från att den är — bör den inrikta sig på andra och betydelsefullare ting än ett utbyte av utredningsmaterial i integrationsfrågan. Frankrikes avvisande hållning till ett brittiskt inträde betyder att det återigen finns tid för ett initiativ på nordisk nivå för en samlande lösning. Finland och Island är icke anhängare av en anslutning till Västeuropeiska marknaden. Men de skulle kunna vinnas för att den nordiska marknad som vi redan har en god början till blir fullständigt genomförd, d. v. s. kommer att gälla alla varor, även jordbruksprodukter. Min fråga är: Vill regeringen snabbt ta initiativ för att skapa en sådan nordisk marknad? En nordisk marknad bör enligt vår mening föra en gemensam utrikeshandelspolitik, baserad på avtal med den västeuropeiska stormarknaden och strävan till ökad handel med u-länderna och de socialistiska länderna. Min tredje fråga till regeringen gäller det problem som är ett helt avgörande och som borde dominera vår diskussion, nämligen hur man skall kunna åstadkomma en allmän förändring av handelsrelationerna i världen — en förändring som medför att de fattiga länderna gynnas i stället för som nu de rika länderna. Jag noterar att regeringen i deklarationen medger att Kennedyronden medfört ett jämförelsevis sämre utfall för u-ländernas del, ett sakförhållande som jag i polemik med herr Ohlin underströk i vårens interpellationsdebatt. Min fråga på denna punkt lyder: Vilken linje kommer regeringen att följa vid den nya handelsoch utvecklingskonferensen i New Delbi i februari och mars? Kommer regeringen den här gången att helhjärtat stödja de fattiga ländernas kamp för en annan handelspolitik? Herr talman! Det finns ett par argument som hela tiden återkommit i den borgerliga pläderingen för svenskt medlemskap i Västeuropeiska gemenskapen och som också gjort det i dag. Det bör tas upp därför att de, enligt min mening, är helt falska. Det ena argumentet är att svenskt medlemskap är förenligt med en fortsatt neutralitetspolitik. Det andra är att Västeuropeiska gemenskapens politiska målsättning egentligen inte är någonting annat än ett visst ekonomiskt samarbete, begränsat till europeisk inrikespolitik, såsom en företrädare för storfinansen nyligen uttryckte det och som herr Wedén här citerade. De bägge argumenten hör ihop. Att syftet med Västeuropeiska gemenskapen är att få till stånd en politisk union med en gemensam utrikespolitik har under det senaste året med skärpa framhållits från dess egen sida. I regeringsdeklarationen har erinrats om EEC-kommissionens rapport angående de nya medlemsansökningarna och vad där mycket bestämt sägs om att medlemskap inte kan vinnas utan godtagan de av de politiska målen. I rapporten hänvisas till Bonnkonferensen år 1961 där EEC-ländernas statschefer som bekant angav syftet med organisationen bland annat vara att stärka Atlantpakten. Att erinra om detta är verkligen inte kannstöperier, som herr Bohman uttryckte det. Andra uttalanden från senare tid pekar i precis samma riktning. Den västtyske förbundskanslern Kiesingers uttalande den 10 maj i år är i gott minne; det citerades av handelsministern i vår föregående debätt. Kiesinger sade att målet för EEC-samarbetet måste vara att skapa en politisk kraft som slutligen också leder till en gemensam utrikespolitik. Man fortsätter alltså mycket målmedvetet på den linje som ursprungligen angavs av Walter Hallstein, under många år chef för kommissionen inom Västeuropeiska gemenskapen: »EEC är en trestegsraket — först tullunion, sedan ekonomisk union och så politisk union», sade han. Ingenting har ändrats i detta sakförhållande. De borgerliga partierna håller nu fram det första raketsteget och försöker att dölja de bägge andra. Ibland är man så djärv att man också visar fram det andra raketsteget, men man vet att då börjar temperaturen bli hög. Självständighet på det ekonomiska området är nämligen en grundläggande förutsättning för att en stat skall kunna vara självständig även på det politiska området, d.v.s, i vårt konkreta fall kunna bedriva neutralitetspolitik. Även om Västeuropeiska gemenskapen inte skulle syfta till en politisk union — vilket den alltså gör är medlemskap i densamma därför oförenlig med en verklig neutralitetspolitik. Vi i Sverige måste slå vakt om vårt lands självständighet, om svenska folkets rätt att självt bestämma över landets ekonomiska resurser och över dess ekonomiska politik. Att försnilla den rätten för folket skulle vara ett svek mot demokratin. Däremot bör vi ordna landets handelspolitiska förhållanden gentemot staterna i Västeuropeiska gemenskapen. Men detta sker bäst genom någon form av handelsavtal, helst med hela Norden som den avtalsslutande parten. Herr talman! Vi motsätter oss alltså från vår sida en anslutning till Västeuropeiska gemenskapen, både av hänsyn till neutralitetspolitiken och till de negativa näringspolitiska effekter som en sådan anslutning skulle få. Sysselsättningsfrågorna är brännande aktuella i vårt land. Alla talar om att tryggheten i arbetet måste säkras. Men diskussionen om en svensk EEC anslutning kan inte isoleras från dessa frågor. Det är — som jag redan antytt — framför allt kombinationen av tre av Romfördragets regler som i detta avseende kommer att spela en avgörande roll, nämligen reglerna om arbetskraftens fria rörlighet, om den fria etableringsrätten och om de fria kapitalrörelserna. Romfördragets bestämmelser om fri rörlighet för arbetskraften verkar givetvis i två riktningar. Det gäller dels utflyttning av svensk arbetskraft, dels inflyttning av utländsk arbetskraft till Sverige. Det är knappast troligt att svensk arbetskraft i någon större utsträckning skall söka sig till arbetsmarknader med sämre villkor. Däremot är det sannolikt att löntagare från andra länder kommer att söka sig hit. Detta kan leda till en ny situation på den svenska arbetsmarknaden som skapar svåra problem beträffande både sysselsättning och löner. Vi ser redan tendenserna till bildande av ett utländskt låglöneproletariat i vårt land. Även den fria etableringsrätten verkar åt två håll. Redan nu har svenska storföretag i betydande utsträckning flyttat rutintillverkningen utomlands. Detta kommer att bli en ännu vanligare företeelse vid en anslutning till EEC. Å andra sidan kommer utländska företag i ökande utsträckning att bildas i Sverige och svenska företag att köpas in av utländska truster. För att ge innehåll åt etableringsrätten har kapitalet utrustats med fri rörlighet inom Västeuropeiska gemenskapen. Denna frihet har främst en allvarlig näringspolitisk effekt. Den fullständiga friheten i kapitalrörelserna omöjliggör en effektiv kontroll över kreditmarknaden och därmed över den ekonomiska politiken. En anslutning till EEC skulle därför, tror jag, skapa mycket svår huvudvärk hos landets finansminister. Redan dessa tre samverkande regler försvårar en effektiv näringspolitik. Men därtill kommer att vårt land vid en anslutning till Västeuropeiska gemenskapen ännu kraftigare dras in i den oerhörda koncentrationsprocess som pågår. Företagskoncentrationen rymmer, som de svenska löntagarna nu vet av bitter erfarenhet, våldsamma strukturproblem, som är svåra att möta redan vid en nationellt planerad politik men omöjliga att bemästra i ett system där nationell planering och statliga ingripanden är kriminaliserade redan i fördragstexten. Samtidigt som =<:strukturproblemen våldsamt tillväxer genom att vårt land helt dras in i det västeuropeiska kapitalets häxkrets minskas alltså drastiskt våra möjligheter att bota uppkomna skador. Vi får inte längre föra en självständig ekonomisk politik. De bägge tendenser som nu oroar de svenska löntagarna — ökande arbetslöshet och vidgade inkomstklyftor — kommer att bli ännu kraftigare markerade vid en anslutning till Västeuropeiska gemenskapen. En sådan anslutning strider mot de svenska arbetaroch tjänstemannarörelsernas intressen. En anslutning till Västeuropeiska gemenskapen är emellertid också ofören lig med en riktig u-landspolitik. De ekonomiska block som de rika länderna bygger upp strider mot de fattiga ländernas intressen. Jag skall här inte ånyo anföra kända fakta om den relativa minskningen av u-ländernas handel med EEC. Den ogynnsamma utvecklingen av priserna på råvaror i jämförelse med priserna på industrivaror, som hårt drabbar de fattiga länderna, är också bekant för alla, och det har redan hänvisats till denna utveckling i debatten. Att delta i de rika ländernas ekonomiska blockbildningar är en handling som direkt skadar de fattiga länderna, därför att dessa blockbildningar konserverar de förhållanden av exploatering som innesluts i de nuvarande handelsrelationerna. Vi kan tala så mycket vi vill om u-landsbistånd, men så länge Sverige profiterar på handelsförbindelserna med de fattiga länderna är talet ingenting annat än skrymteri. I stället för att satsa på marknadssamarbete i Västeuropa, grundat på EEC och EFTA, bör vårt land verka för en allmän förändring av handelsmönstret i världen. Vi bör satsa på att bidra till en allmän frigörelse av världshandeln och befrämja en arbetsfördelning mellan länderna som inte bygger på konstlade gränser och höga tullmurar. Det gäller att åstadkomma en förändring av handelsrelationerna vilka — såsom jag redan har framhållit — nu gynnar de rika länderna på de fattigas bekostnad. Världshandeln måste i stället utformas så, att den gynnar de fattiga länderna. Vårt land har möjlighet att göra en insats härför genom att på den nya handelsoch utvecklingskonferensen i New Delhi oreserverat ställa sig på de fattiga ländernas sida. Dessa måste ges handelsfördelar, deras industrier måste skyddas. Bestämda mål bör ställas upp för inköpen från u-länderna. Internationella varuavtal bör upprättas för att garantera köpkraften hos exporten från de fattiga länderna.

Det avgörande skälet att arbeta för en förändring av det handelspolitiska mönstret är den internationella solidaritetens bud. Men Sverige har också ett direkt intresse av ett annat handelsmönster. Utrikeshandelns nuvarande fördelning gör vårt land starkt beroende av de stora kapitalistiska makterna. Det är ingen god grundval för en självständighetspolitik och en neutralitetspolitik. Med de fattiga länderna och med de socialistiska staterna har vi ett löjligt litet handelsutbyte. Dagens datum är den 7 november — det är 50 år sedan den socialistiska Oktoberrevolutionen utbröt. Sovjetunionen har på ett halvsekel växt till en världsmakt. Vi är grannar till detta land med 236 miljoner invånare och har därför goda naturliga förutsättningar för ett handelsutbyte. Men hur stor är den svenska exporten till Sovjetunionen? Förra året uppgick den till 0,9 procent av vår samlade export. Hela vår handel med de socialistiska länderna är orimligt liten, särskilt med hänsyn till den växande andel deras ekonomier upptar av världsproduktionen. Här ligger en av de stora framtidsmarknaderna. Det behövs, herr talman — för att ta upp herr Bohmans farhågor — en kraftig utvidgning av vår handel på detta om råde innan någon kan tala om politiska risker. När det nu diskuteras så mycket om den europeiska stormarknaden bör det heller inte glömmas, att till Europa även hör en rad socialistiska länder. De som vill driva in vårt land i ett ekonomiskt och politiskt block tillsammans med en del av Västeuropa är i själva verket inte ute i »europeiska» ärenden. De vill konservera splittringen av Europa, splittringen av världen. Men den återvändsgränd — ty en återvändsgränd är det! — som kallas EEC bör vi inte låta lura oss att beträda. Låt oss i stället gå en väg som leder till internationellt samarbete och en riktig arbetsfördelning mellan länderna!
Herr talman! Låt mig först börja med att instämma med herr Wedén i mycket av vad han här framhöll som förste talare efter det att regeringsdeklarationen föredragits i dagens handelsdebatt. Betydelsen av en vidgad stormarknad betonade herr Wedén och sade, att den är en nödvändig förutsättning för både den teknologiska och den ekonomiska utvecklingen i vår del av världen och i vårt land. Det framgår redan av regeringsanförandet, att härvidlag har alla samma mening. Naturligtvis kan man alltid — jag har sagt det tidigare men tillåter mig att upprepa det till kammarens protokoll — syssla med spekulationer om andra alternativ för ett ekonomiskt vidgat internationellt samarbete än vad en sammansmältning i någon form av EFTA länderna och EEC-länderna kan erbjuda. Alla våra utredningar är emellertid entydiga på en punkt: det finns inget alternativ som är bättre än det sistnämnda. Så länge man kan hysa hopp om att utvecklingen kommer att ta en vändning, som verkligen medför en vidgad stormarknad i vår del av världen, finns det knappast anledning att diskutera alternativ som är sämre. Herr Wedén betonade också hur viktigt det var att man i handelspolitiken inte glömde bort utvecklingsländernas speciella problem. Härvidlag kan jag också instämma med honom. Han pekade på en rad omständigheter som medförde ekonomiska svårigheter för u-länderna. Jag tror att herr Wedén hade rätt i sin analys, i vilken han ibland höjde sig till nivåer som nästan påminde om hans företrädare här i kammaren. Därmed vill jag inte ha sagt något ofördelaktigt om vare sig herr Wedén eller herr Ohlin. Regeringen har inte bara i ord givit uttryck åt sitt intresse för dessa problem. Jag vill erinra om att vi redan vid den föregående UNCTAD-konferensen 1964 lade fram ett ganska utförligt program, som vi också där motiverade.

Herr Wedén betonade nödvändigheten av att i råvaruavtal också införa buffertlagar som underlättade för u-länderna att vidhålla priserna och gardera sig mot prisfall. Jag instämmer i praktiskt taget allt vad han — om jag lyssnade rätt — hade att säga på den punkten. Herr Hermansson har också varit inne på den frågan. Jag har här mycket litet att tillägga utom det att jag inte tror att man kan ta den utveckling vi bevittnat till utgångspunkt för att rikta kritik mot regeringen. Den svenska regeringen har sannerligen i alla sammanhang visat sitt intresse för att med de begränsade möjligheter som står till buds för ett litet land även på handelspolitikens område uppmärksamma de speciella problem som u-länderna onekligen står inför. På dessa punkter kan jag mer eller mindre reservationslöst ansluta mig till vad herr Wedén sade. Jag vill också instämma i den varning han uttalade för att vänta ett snabbt resultat av de begärda förhandlingarna med EEC från olika EFTA-länders sida. Jag tror att denna varning är befogad. Som han uttryckte sig vore det beklagligt, om debatten här i landet fördes på ett sådant sätt att allmänheten finge föreställningen att man stode inför en mycket snar uppgörelse. Jag undrar egentligen bara till vem han riktade denna uppmaning. Jag vet inte att vi från regeringens sida försökt bibringa allmänheten föreställningen att det kan förväntas en snabb lösning på den brännande integrationsfrågan. Jag tror snarare att den kritiken får riktas mot herr Wedén närstående pressorgan. Om jag får tolka herr Wedén så, att han lyfter ett finger i syfte att varna folkpartipressen för att bibringa allmänheten föreställningen att denna fråga står inför en mycket snar lösning, vill jag även på den punkten till fullo dela hans uppfattning. Det är i så fall en berättigad varning som han uttalat här i kammaren. Med hänsyn till att vi säkerligen hade lång tid framför oss innan vi kunde räkna med en uppgörelse framhöll herr Wedén att det var nödvändigt för oss att ha is i magen såsom han uttryckte sig. Jag tror att också det är riktigt.

Han hade uppfattat det så att regeringen ansåg att man borde kunna gå utöver en association denna gång, vilket inte var fallet 1961—1962. Ja, av regeringsdeklarationen framgår ju vad som då hade sagts. Med anledning av mytbildningen om den oklarhet som jag skulle ha skapat vid en presskonferens vill jag tillåta mig att inför kammaren redogöra för vad som verkligen förekom. I utrikesnämnden ställdes jag inför frågan vad vi skulle svara därest EEC skulle fordra att vi preciserade vart vi önskade komma. Jag sade att jag hoppades att vi då kunde säga att vi ämnar slå vakt om neutraliteten men att vi helst önskar den samarbetsform som medlemskapet utgör. När man pressade mig ytterligare och sade: »Antag att ni kommer i samma situation som 1961—1962, och att ni själva får avgöra vilken anslutningsform ni vill ha», så svarade jag såsom jag gjorde vid utrikesnämndens första sammanträde — vilket tydligen herr Wedén också erinrar sig — att i så fall kan jag inte se att det är möjligt att nå längre än till en associationsansökan. Vi får komma ihåg att vad vi sade i Bryssel 1961—1962 har vi aldrig tagit tillbaka. Vår neutralitet, som då var utgångspunkten för vårt ställningstagande att någon mera långtgående anslutningsform inte var möjlig för oss, har inte förändrats. Jag ställdes alltså inte vid presskonferensen inför frågan vad vi vill, utan jag ställdes inför precis samma fråga som jag dessförinnan besvarat i utrikesnämnden. Om jag får hjälpa till att friska upp herr Wedéns minne vill jag säga att jag upprepade exakt detsamma även vid det utrikesnämndssammanträde som hölls den 26 juli och inte bara vid sammanträdet den 7 juli — det framgår av protokollen. Det påstående som jag har sett i pressen, bl.a. av herr Ohlin vill jag minnas, att jag skulle ha sagt något annat vid presskonferensen än vad jag uttryckligen framhållit i utrikesnämnden är således en myt, som jag har varit angelägen att avliva. Jag kan tillägga att jag hoppas att vi inte tvingas att omedelbart göra en precisering.

Därmed tror jag att jag har klargjort att det finns en konsekvens i regeringens linje. Mot högerns och folkpartiets rekommendation bestämde vi oss 1961— 1962 för att ansöka om en associering. Vi fann nämligen att vårt neutralitetsförbehåll och det politiska innehåll som då kunde skymta i Romfördragets preamble inte möjliggjorde en längre gående form för medverkan av ett neutralt land. De förbehållen står kvar.

Jag vill därför än en gång understryka att våra neutralitetsförbehåll — av inga bestridda i utrikesnämnden eller i de debatter som förts i riksdagen — står fast. Kan vi få dem godtagna i dagens läge och kan vi gardera oss mot framtida beslut i EEC, vilka på något sätt skulle kunna äventyra möjligheterna för oss att föra en konsekvent neutralitetspolitik, då är vi villiga till ett mer långtgående samarbete än det som en associering kanske ger möjlighet till. Jag tror att jag därmed klargjort vår hållning. Det bästa svaret på herr Wedéns fråga om vad vi avsåg med vår ansökan gav kanske herr Hansson i Skegrie nyss, då han sade att en öppen ansökan föreföll honom vara den naturligaste vägen att understryka att det svenska neutralitetskravet var orubbat eller »odelbart», som herr Hansson uttryckte det. I detta avseende står vi kvar på exakt den ståndpunkt, som vi intog 1961—1962 och som vi hävdat under hela den tid som förflutit sedan dess. Herr Wedén och även herr Bohman ställde frågan, om det inte vore lämpligt att i nu rådande läge tillsätta olika parlamentariska grupper för utredningar. Herr Bohman ville, om jag förstod honom rätt, gå ännu längre; han efterlyste en parlamentarisk förhandlingsdelegation av något slag. Mot förslaget om en förhandlingsdelegation bör först sägas, att vi från svensk sida inte befinner oss i någon förhandling och att vi dess värre inte heller vet när vi kommer till någon förhandling. Vidare skulle enligt herr Wedén en sådan här utredningsgrupp syssla med neutralitetsproblematiken, en annan skulle granska arbetskraftens fria rörlighet o. s. v. Men vår strävan, herr Wedén, går faktiskt ut på att så snabbt som möjligt göra offentligt hela det utredningsmaterial som kan ställas till allmänhetens förfogande. Det tar sin tid; vissa ting kan vi inte offentliggöra — man offentliggör ju inte sina ställningstaganden och särskilt inte sina utgångspunkter inför en förhandling som ännu inte börjat. Men själva problematiken är vi beredda att låta en mycket bredare allmänhet än några grupper i riksdagen och andra få tillfälle att ta del av. Jag tycker att hela riksdagen och hela svenska folket skall få ta del av detta utredningsmaterial. Men det finns inte i handelsdepartementet eller hos de många andra departement och myndigheter som sysslar med dessa utredningar ett sådant överflöd av folk, att vi snabbt kan redigera materialet till en mer lättsmält form. Jag har förut betonat — och jag upprepar detta — att till de fjorton publikationer som redan är offentliggjorda ytterligare ett par eller i varje fall en kommer att publiceras omkring årsskiftet. Jag har ingenting emot att det material som nu tillställts utrikesnämndens ledamöter efter viss redigering — med det menar jag att det bör vara avfattat på ett något njutbarare sätt än arbetsmaterial i allmänhet är — också ställs till förfogande för en vidare krets. Jag skall gärna se till att även herr Hermansson får ta del av det; han har ju begärt det. Jag har ännu inte detta material tillgängligt i sådan form att det kan lämnas ut. Vi vill nämligen, när vi offentliggör arbetsmaterial och liknande, söka undvika att diskussionen snedvrids på grund av onödiga missförstånd om vad som avses. Det förutsätter ett visst redigeringsarbete, och det tror jag kammarens ledamöter bör kunna ha en förståelse för. Därmed blir det ju överflödigt att tillsätta olika utredningsgrupper för det ena eller andra ändamålet. Jag anser icke tiden mogen för att överväga hur vår förhandlingsdelegation skall se ut, och jag tror att det riktiga tillvägagångssättet är att låta den första bearbetningen av materialet ske inom expertgrupper av tjänstemän. Sedan bör riksdagen få del av materialet alltefter som det blir klart, och vi kan därmed hoppas jag, få till stånd meningsfyllda debatter i kamrarna på grundval av det material som då presenteras och som belyser de många och olika problemställningar som är aktuella. Man har genomgående i denna debatt — framför allt gäller detta herr Wedén och herr Bohman — klagat på regeringen och beskyllt den för bristande intresse för dessa stora frågor som sysselsatt oss under hela detta decennium.

Jag förstår uppriktigt sagt, ärade riksdagsledamöter, inte hur man lyssnar till en regeringsdeklaration. Det finns åtskilliga meningar i regeringsdeklarationen där just detta intresse underströks. I början av deklarationen — jag tillåter mig att upprepa detta — uttalades det: »Det betonades emellertid att vi önskade en så snar och nära anslutning till en europeisk stormarknad som möjligt utan att ge avkall på vår neutralitetspolitik.» Detta syftar alltså på den debatt som fördes här i kammaren den 29 maj. Det säges vidare att vår ansökan enligt regeringens uppfattning »måste utformas på ett sådant sätt, att den samtidigt som den betonade vårt starka intresse av att delta i arbetet för en lösning av de ekonomiska samarbetsproblemen i Västeuropa inte lämnade något tvivel på vår vilja att fullfölja neutralitetspolitiken». I fortsättningen heter det att »vi från svenskt håll önskade få till stånd så omfattande, nära och varaktiga ekonomiska förbindelser med Gemenskapen som möjligt». Detta är alltså en hänvisning till vad vi sade 1961—1962, men denna önskan är lika stark i dag som för fem år sedan. Det har uttryckligen förklarats av regeringen vid ett flertal tillfällen. Vi hänvisade också till vår aktivitet i EEC och EFTA.

Min regering har från första början arbetat för en integrerad europeisk marknad. Sverige har, liksom Övriga EFTA-länder, hela tiden betraktat EFTA som ett steg mot detta mål. Vår önskan att bidraga till och att acceptera följderna av den ekonomiska integrationen är också skälet till att vi är här i dag.» Visst kan man uttrycka en och samma sak på olika sätt, och jag skall gärna lyssna på alternativa uttryckssätt, om det är det som deltagarna i debatten vill åstadkomma. Men jag tror att vi måste erkänna att vi sannerligen inte i något sammanhang har uttryckt oss svävande, så att man utomlands eller inom landets gränser inte skulle vara på det klara med vart vi syftade och vad vi önskade åstadkomma. Jag är beredd att understryka det varje gång. Det har sagts redan här förut, och jag upprepar att varje annat alternativ för samarbete med våra handelspartner än detta är sämre. Jag vill också till herr Bohman säga några ord med anledning av att han gör gällande, att vi blandar ihop ekonomi med politik och att man menar olika saker med politik. Han betonar att politik inte bara är utrikespolitik, säkerhetspolitik, försvarspolitik = etc. utan politik hänför sig också till det ekonomiska området. Jag har aldrig sagt något annat. Vi är alldeles på det klara med att det samarbete vi eftersträvar — det må nu bli i medlemskapets form eller i associationens — kommer att på oss ställa alldeles givna krav på politiskt samarbete. Vi ställer oss inte främmande för det utan vi är beredda att acceptera det. Jag vill säga att vi arbetar i alla internationella organ för att vidga dis ciplinen och få skärpta regler. Vi gör det i vårt självförstådda intresse som ett litet land för att vi vet att om det inte finns sådana regler, om det inte finns en disciplin, efter vilken man bedriver samarbete på det ekonomiska området — jag menar därmed ett vidare ekonomiskt område än handeln — så kan ett litet land komma i kläm och utsättas för betydande svårigheter.

Det är ingenting nytt i princip i varje fall. Vi har ju varit med om det i den internationella valutafonden, vi har i OEEC och sedermera i OECD följt rekommendationer som inneburit en begränsning av vad vi kan företa oss på det ekonomiska området. Vi gör det inom GATT, och vi gör det inom EFTA, där vi till och med i vissa sammanhang varit med om att underkasta oss majoritetsbeslut, vilket en gång tillämpats inom EFTA. Det är ingenting nytt, och det är klart, att ett ekonomiskt samarbete alltid har sina politiska sidor. Men det är inte det som det gäller. Det är frågan om neutralitet sådan vi utformat den och sådan vi tolkar den kan fullföljas med ett samarbete i associationens eller medlemskapets form i ECC.

Den kritik som riktats mot rege.- ringen för bristande intresse och vilja att delta i strävandena att åstadkomma en vidgad marknad har jag svårt att se det berättigade i. Jag har redan hänvisat till vad vi har sagt. Kanske kan det, herr talman, också finnas skäl att erinra om vad vi har gjort. Sverige deltog helhjärtat i de försök som gjordes 1956—1958 för att omkring EEC som en kärna bilda ett västeuropeiskt frihandelsområde med de länder som deltagare, som inte kunde eller fick delta i den inre sexmaktskretsen. Att vi misslyckades är en sak. Jag tror att ingen med skäl kan göra gällande att det berodde på regeringens uppträdande i detta sammanhang. Det är ingen överdrift att säga att Sverige hörde till initiativtagarna av EFTA när det den gången misslyckades. EFTA:s ena huvudsyfte var att ge oss åtminstone de möjligheter som en mera begränsad «integration inom EFTA:s krets skulle innebära för befordran av tillväxtkraften i vår ekonomi. Vi har nått ganska långt i detta hänseende, eftersom EFTA redan nästan helt uppnått sitt slutmål: tullavvecklingen. Vi har även försiktigt, men så långt enigheten tillåtit det, utsträckt samarbetet till något vidare fält. Jag vill, för att det inte skall föreligga något missförstånd på denna punkt, inskjuta att EEC är någonting mycket mera och mycket djupare även på det ekonomiska samarbetets område iän EFTA. EFTA bildades emellertid också med ett annat mål för ögonen än borttagande av tullarna mellan medlemsländerna. Vi hoppades att EFTA skulle hjälpa oss att lösa stormarknadsproblemet, som Maudling-kommittén misslyckats med. EFTA var inte många månader gammalt då regeringen sände ett brev till EEC och begärde att snara kontakter skulle upptas för att få en förhandling till stånd, som skulle kunna lösa splittringens problem, innan dessa hunnit bli alltför kännbara i vår del av världen. Jag rår inte för att det inte lämnades något svar på detta brev. 1961 framhöll engelsmännen att det tydligen inte går att komma vidare med EFTA som bas, vilket vi förut betraktat som naturligt. Sju eller åtta länder borde kunna nå längre än ett enda land i försöken att åstadkomma förhandlingar. Våra engelska partner ville inte ge sig till tåls, och de gjorde ett klart politiskt utspel och förklarade, att England vill inträda som medlem i EEC. Sverige stödde deras försök och lämnade t.o.m. in sin ansökan tidigare än Norge om en reglering av förhållandet mellan vårt land och EEC. Den ingavs tre—fyra månader före den norska medlemsansökningen i mars 1962. Det försöket slog slint; det behöver jag inte erinra kammarens ledamöter om. År 1965, när labourregeringen ännu bara suttit vid makten i England ungefär ett halvt år, tog den engelske premiärministern initiativ till att via EFTA komma i kontakt med EEC. Man föreslog då sådana kontakter på olika områden vid ett möte i Chequers, där premiärministrarna var närvarande. Därmed tänkte man sig kunna underlätta en lösning av den stora integrationsfrågan. Vi skulle därigenom komma varandra närmare, vänja oss vid att tala med varandra och lättare kunna åstadkomma att utvecklingen inte blev sådan att de två organisationerna gled mer och mer isär. Dessa strävanden följdes också upp vid ett möte i Wien och ett i Köpenhamn på hösten 1965, men vi har sedan inte hört något från EEC i ärendet. Men Sverige deltog helhjärtat också i det försöket, även om vi väl inte var så särskilt optimistiska beträffande utgången av det initiativet. Vi stödde helhjärtat engelsmännen, trots att vi åter hade anledning hysa tvivel om huruvida tidpunkten var riktigt vald, när eng elsmännen förklarade att de skulle göra sonderingar i de sex huvudstäderna för att finna om det var lämpligt med ett nytt engelskt närmande till EEC. Samma dag som man i England tillkännagav att man efter en debatt i parlamentet på nytt skulle ansöka om medlemskap i EEC välsignade vi detta i en regeringsdeklaration och har också följt efter med att inge vår egen ansökan. Jag vill gärna framhålla att det är en öppen ansökan. Herr Hansson i Skegrie tycker jag gav herr Wedén klart besked om varför vi valde den formen och vart den syftade. I denna vår öppna ansökan erinrade vi uttryckligen om vad vi sagt 1961—1962 och hänvisade till de handlingar som ligger i Bryssel. Om vi sålunda går igenom hela förhistorien och ser efter vad vi sagt i olika sammanhang, kan någon då verkligen säga att det finns fog för beskylningarna för bristande aktivitet och bristande vilja hos den svenska regeringen? När jag tidigare utanför riksdagen har hört det talet, har jag sagt mig att det bakom det missnöje som i dessa sammanhang kommit till uttryck måste ligga något annat. Vad jag har fruktat är att det kunde ligga en skiljaktig tolkning av vår neutralitetspolitik bakom. Jag har dock inte hört herr Wedén göra något sådant gällande. Men Dagens Nyheter skrev den 1 juli — om jag minns rätt — alltså innan vi hade vårt första möte om saken i utrikesnämnden: Sök medlemskap nu!

Det är av denna anledning som vi fått fortsätta denna debatt för att klart understryka vad vi menar med detta. Kritiker har inte bidragit med något klarläggande på denna punkt utan man har i stället valt att misstänkliggöra regeringens vilja och dess strävanden. Jag kan inte i belysning av utvecklingen inse att vi har något att förebrå oss själva i detta hänseende. Olika tolkningar av neutraliteten är möjliga och även olika tolkningar av vilka krav neutraliteten ställer på oss kan vara förståeliga.

Jag vill, herr talman, avslutningsvis återigen framhålla, att det kanske är bättre att i denna debatt ta fasta på vad vi är överens om. Jag kan inte finna någon anledning att ta avstånd från ett enda ord i vad herr Hansson i Skegrie framhöll. Jag har på några punkter inte riktigt kunnat följa herr Wedén men har på andra helt kunnat ansluta mig till hans uppfattning.

Därmed har han också klart deklarerat, att han omfattar en linje som inte är regeringens, centerns och folkpartiets i den aktuella frågan. Slutligen vill jag, herr talman, till herr Hermansson bara säga — jag kanske får anledning att återkomma i debatten — att en omorientering av utrikeshandeln är en process som tar lång tid. Jag har gjort vad jag kunnat för att stimulera intresset för en vidgning av vår utrikeshandel.

Jag tycker detsamma, men detta är en mycket svår problematik. Vi skulle utan vidare kunna sälja mer till dessa länder i dagens läge, om vi fick det. Jag tror t.o.m. att våra priser och våra kvalitéer skulle visa sig fullt konkurrenskraftiga. Det är inte på detta område som svårigheterna ligger utan dessa består alltjämt i en alltför stark bindning vid bilaterala tänkesätt och i den praktiska utformningen av handelspolitiken i östländerna. Detta utgör alltså inget alternativ till ett vidgat samarbete i Europa. Men jag tror inte heller att en vidgad integration med en västeuropeisk stormarknad skulle minska våra möjligheter att ta itu med u-ländernas problem eller att vidga vår export till och vår import från östländerna.

Därför har vi utgjort en bätire marknad när det gällt import från andra länder än vi skulle ha utgjort om vi stått alldeles ensamma eller varit kvar i samma ställning som innan EFTA bildades. Jag tror att detsamma blir fallet om vi, när vi nu växer ur EFTA-kläderna, får ett ännu vidare samarbete med alla de politiska förpliktelser som detta innebär. Att vi dock inte förhandlar om neutraliteten behöver jag inte upprepa.
Herr talman! Handelsministern undrade vad som var anledningen till att jag uttalat uppfattningen, att vi inte skulle föra diskussionen på ett sådant sätt att det intrycket kunde uppstå, att vi betraktade avgörande händelser som näraliggande i tiden. Jag vill Belt kort svara att jag uttalade den uppfaitningen därför att detta är min mening; det var inte alls för att sätta upp något pekfinger för den ena eller den andra tidningen. Vidare beklagar jag att handelsministern intog vad jag ändå måste beteckna som en förhastad ståndpunkt till uppslaget om parlamentariska beredningar för olika konkreta områden. Handelsministern hänvisade till att en hel del material ändå snart kommer att offentliggöras. Bara det material som hittills överlämnats till utrikesnämndens ledamöter kan ju räknas i kilon, och jag tror att möjligheterna för allmänheten och för riksdagen att tillgodogöra sig hela materialet i ett sammanhang är små. Dessutom sade handelsministern att det ändå förhåller sig så, att en del ting helt enkelt inte går att offentliggöra innan man har passerat igenom ett förhandlingsskede — när nu det kommer. Jag vill uppmana handelsministern att ta sin inställning till parlamentariska beredningar under omprövning. Även sådant material som inte kan offentliggöras kan ju ställas till förfogande för begränsade parlamentariska <beredningsgrupper. Jag tror det vore värdefullt om man gjorde på detta sätt — det skulle kunna bidra till att vi fick just en sådan nyanserad diskussion t.ex. om vad = neutralitetsvillkoren egentligen måste innebära som handelsministern efterlyste. Jag tror att åsiktsskillnaderna oss emellan därvidlag inte alls är stora. Jag är ledsen, herr talman, att behöva återvända till detta med öppen ansökan och associering. Det är just därför att jag har samma mening som handelsministern, att det inte finns något alternativ som är bättre än ett område innefattande båda de nuvarande stora handelsblocken, som jag är så orolig för att den svenska regeringens agerande — och inte minst handelsministerns eget agerande — skall lägga onödiga hinder i vägen. Nu säger handelsministern: Jag blev pressad — jag sade först att egentligen föredrar jag ett medlemskap, om neutralitetsvillkoren kan tillgodoses, men när man kom tillbaka med frågan och undrade vad Sverige skall göra, om vårt land genast får en förfrågan vad vi menar, så måste jag svara associering. Handelsministern säger att han vill avliva myten att han sagt en sak på en presskonferens inför allmänheten och en annan sak inför utrikesnämnden. Handelsministern har vid båda tillfällena sagt samma sak — jag kan intyga det men måste samtidigt framhålla, att om man säger en oklok sak två gånger i stället för en, så blir den inte bättre för det. Och här kvarstår ju motsättningen mellan handelsministerns betonande av att frågan om anslutningsformen skall hållas öppen och hans samtidiga uttalande om associering. Tyvärr säger handelsministern att om han får samma fråga i dag, så måste han svara på samma sätt. Vad är då kvar av den öppna ansökan? Det har, herr talman, inte rått några stora motsättningar rörande detta med att hålla frågan om anslutningsformen öppen. Diskussionen har gällt vad som varit meningen med detta. Jag vill i det sammanhanget med herr talmannens tillåtelse föredra slutet av en offentlig kommentar som centerpartiledaren herr Hedlund gjorde efter utrikesnämndens sammanträde i slutet av juli. Efter att ha räknat upp en del önskemål säger herr Hedlund: »En framställning som tillgodoser detta önskemål innebär att överläggningarna alltså även gäller möjligheten att vid medlemskap få göra de förbehåll vi anser att neutralitetspolitiken kräver och därnäst» — observera graderingen! — »frågan om en associering kan ske under beaktande av dessa villkor.

Det är dock klart att möjligheterna blir ofantligt mycket mindre om handelsministern upprepar att han, i fall en förfrågan görs genast, måste svara associering. Jag beklagar därför att handelsministern funnit sig tvingad att göra detta förnyade uttalande i dag. Jag har inte velat framprovocera det, och jag har svårt att tro att handelsministern ens inom den svenska regeringen skulle vinna enighet om vidhållandet av denna sin ståndpunkt. Till sist vill jag notera något som jag tycker var glädjande i handelsministerns uttalande, nämligen hans deklaration att politik är så mycket: arbetsmarknadspolitik, industripolitik och en rad andra saker, som jag förut tillät mig att karakterisera som europeisk inrikespolitik. Det är naturligtvis också utrikespolitik, säkerhetspolitik och annat av den karaktären. Jag har dock fattat herr Langes uttalanden nu så, att när det gäller politiska företeelser av den förstnämnda typen ser han inga stora svårigheter att bibehålla neutraliteten, utan det är beträffande den senare typen som problemen kommer in i bilden.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att det parti jag representerar inte stod bakom den öppna ansökningen från i somras. Men detta är riktigt bara så till vida som vi inte stödde regeringens ansökan. Även vi ansåg nämligen att ansökningen så till vida skulle vara »öppen», som. vi menade att man i första hand skulle begära medlemskap för att få prövat om detta var förenligt med den svenska alliansfria politiken. Först om så skulle visa sig inte vara fallet fick vi gå över till andra anslutningsformer. Eiter herr Wedéns deklaration nyss står det alltså klart att oppositionen i sak har samma uppfattning om vad som var mest angeläget för vårt land. Att vi ville säga rent ut att Sverige skulle söka medlemskap berodde på att vi var rädda för att en dunkelt formulerad öppen ansökan skulle skapa förvirring, bekymmer och trassel i Bryssel. Erfarenheten har också bekräftat att man där nere inte begripit vad vi i själva verket menade och att det är därför man ställer frågor till oss. Jag kritiserade handelsministern för bristande intresse. Det kan naturligtvis göras gällande att jag är jävig i min kritik när jag vänder mig mot den brist på klar vilja som enligt min uppfattning präglat herr Langes handlande. Om vi går över gränserna och frågar oss, hur man ute i Norden och ute i det övriga Europa bedömer Sveriges aktivitet, får vi klar bekräftelse på att man där har samma uppfattning som den jag här givit uttryck åt. Det ifrågasätts där om Sverige har någon bestämd vilja att solidariskt bidraga till europasamarbetet. Man anser att Sveriges inställning är negativ och sval. Visst har både regeringen och herr Lange gjort högtidliga deklarationer, men många gånger har det varit till intet förpliktande fraser. Herr Lange har själv i andra sammanhang sedan i praktiken tagit avstånd från dem. Jag minns radiodebatten i somras, i vilken herr Lange gjorde uttalanden som kanske inte var så allvarligt menade men som i alla fall måste ha uppfattats som mycket negativa. Läser man dagens regeringsdeklaration och dess resonemang om vad som eventuellt kan ha hänt i utrikesnämnden, hänvisningen till vad ledande statsmän må ha tyckt etc. då ger det verkligen inte intryck av att man behandlar en stor och viktig fråga; man saknar uttrycken för en klar och fast vilja; deklarationen ger i detta hänseende mera intryck av enkel bygdepolitik. Herr Langes attityd är på något sätt motsägelsefylld och -: dubbelbottnad. Först säger han att man visst vill medverka i europaarbetet, men därefter radar han upp alla argument som han kan finna för att slå ihjäl det goda intryck han till äventyrs kan ha skapat tidigare. Jag kommer att tänka på Runebergs Kulneff, »som älskade och slog ihjäl med samma varma själ». Det är klart att man utan personlighetsklyvning kan älska och slå ihjäl, men om det är samma offer som utsätts för dessa skilda aktiviteter blir det besvärliga komplikationer. Det är sådana komplikationer som har inträtt. Liksom herr Wedén tycker jag att det var ett glädjande tillrättaläggande som handelsministern gjorde då det gällde gränsdragningen mellan ekonomi och politik. Den klara hänvisningen till vad vi har avstått från i olika »politiska» sammanhang — gentemot valutafonden, OECD och GATT och på andra områ den — var enligt min mening värdefull. Detta har inte sagts förut här i riksdagen; i varje fall har det inte sagts lika tydligt. Det allmänna intrycket har varit att man har dragit gränser mellan politisk aktivitet och ekonomisk aktivitet. Politisk aktivitet är i Europa i dag ett honnörsord, och när man tar avstånd från den aktiviteten — vilket man gör i regeringsdeklarationen — uppfattas detta som en negativism från svensk sida. Vad vi skall bestämma oss för är att bedöma vilka politiska moment i europaarbetet som vi till äventyrs inte kan vara med om, men vi skall inte göra generella avståndstaganden såsom tidigare har skett. Jag vill också göra ett tillrättaläggande på en punkt. Jag har personligen ansett att vi i dag skulle kunna tänka oss att inte på förhand specificera de tre förbehåll som vi uppställde år 1961, då vi ingav vår associationsansökan, utan hellre göra en generell hänvisning till vår neutralitet. Det innebär inte något avståndstagande i sak från innehållet i dessa förbehåll. Men förhandlingsmässigt hade det enligt min mening varit bättre, om vi hade gjort en sådan generell hänvisning, för att sedan få diskutera det konkreta innehållet av de nödvändiga förbehållen nere i Bryssel. Jag talar emellertid bara för mig själv på den punkten. Den omständigheten, herr talman, att vi nu till sist kommer att få redovisat inför riksdagen och inför svenska folket det material, som kommit fram i de olika arbetsgrupperna, förringar på intet sätt betydelsen av en parlamentarisk delegation. Denna kan vara rätt liten; det kan räcka med att ett begränsat antal personer följer frågan. Den är dock av sådan vikt för vår trygghet och vår sysselsättning att den inte skall förbehållas kanslihuset.

Herr talman! Jag har ingen anledning att delta i den allmänna kritiken av regeringen i denna fråga. Det kan dock finnas skäl till vissa funderingar kring ett litet avsnitt på s. 7 i regeringsdeklarationen, där förloppet i utrikesnämnden behandlas. även om detta kan vara riktigt återgivet hoppas jag att inte däri ligger någon upptakt till ett försök att skapa skiljelinjer i fråga om neutralitetsintresset. De verkliga prövningarna när det gäller vår uppfattning om neutraliteten kommer först när vi står inför ett konkret ställningstagande till ett eventuellt resultat av förhandlingar med EEC. Till dess menar jag att varken regeringen eller någon annan bör försöka ge intryck av att vara mera neutralt sinnad än vad andra är. Det kan vara riktigt som statsrådet Lange sade, att det inte finns något alternativ till en EEC-anslutning. Jag hoppas att statsrådet därmed inte menar att vi skall sitta med armarna i kors och ingenting göra under tiden. Jag har den uppfattningen — enligt vad jag förstår i likhet med herrar Bohman och Wedén — att vi i varje fall bör undersöka vad vi kan göra i beredskapshänseende. Sådana undersökningar får naturligtvis inte ha karaktären av handelsrepressalier e.d. För min del tror jag att en parlamentarisk delegation kan vara berättigad när det gäller en sådan undersökning, och jag skulle gärna se att den utvidgades också något utöver den kretsen, så att även näringslivets folk kunde delta i undersökningen, som därigenom skulle få en vidgad bas. Det har varit ett allmänt uttryck i den debatt som har förevarit, att tillräcklig klarhet om vår ställning inte har skapats. De som driver en sådan mening talar inte om vad som skulle klarare angivas: om det skulle vara undantag från det fulla medlemskapet eller om det skulle vara undantag beträffande neutralitetsbegreppet. Om det gäller undantag från neutralitetsbegreppet, så bör man säga detta rent ut!

Det har också hävdats att det politiska målet inom EEC numera har skjutits i bakgrunden och att detta skulle innebära att vi nu lättare skulle kunna erhålla fullt medlemskap i organisationen. Man bör emellertid vara försiktig med att uttala sig om denna eventuella förskjutning inom EEC.

Detta automatiska skeende inom en sådan ekonomisk gemenskap kommer inte vi heller att undslippa, såvida vi inte får rättighet att skydda en viss beredskapsproduktion i händelse av avspärrning. Det är alltså detta tysta söndermalande av den politiska självständigheten som ligger bakom påståendet, att krig inom EEC är och förblir allt omöjligare. Jag är inte alldeles säker på att de i vårt land som menar att vi bör medverka till att nå detta mål har klart för sig vilka offer vi i så fall måste göra.

Herr talman! Som handelsministern också underströk i sitt inlägg är det något märkligt med den kritik som både högern och folkpartiet så energiskt riktar mot regeringen. Detta har skett inte bara i pressen utan även här i dag. Man säger sig vara överens om de stora linjerna, och man säger sig vara överens i sak. Men kan det bara vara formfrågor och frågor om handelsministerns upp trädande som ligger bakom den envetna kritik som drivs som en politisk linje? Nej, jag tror att det finns mycket bestämt fog för den misstänksamhet som regeringen hyser om att det är olika värderingar av neutralitetspolitiken som ligger under. Man har här debatterat huruvida det föreligger en skillnad mellan ekonomi och politik i EEC-frågan. Man har sagt att politiska frågor egentligen kan vara allting som diskuteras i ländernas parlament. Det är naturligtvis alldeles riktigt. Men det handlar här om någonting annat. Vi får inte göra värderingen av Västeuropeiska gemenskapen enbart till en lek om ord och till vad som kan innehållas i begreppet politik. Det är fortfarande ett faktum, att målsättningen för Västeuropeiska gemenskapen är att skapa en politisk union. Detta är något som inte bara har med skattepolitik och andra saker att göra utan medför någonting mycket mera. Det är också helt riktigt vad herr Hansson i Skegrie nyss underströk här i talarstolen, nämligen att vi, om vi kommer med i denna sammanslutning, blir politiskt bundna i många avseenden vare sig vi vill det eller inte. Vi blir helt enkelt tvungna att följa med i en rad politiska ställningstaganden som vi nu ställer oss mycket kritiska mot. Vi har, så argumenterades det, genom medlemskap i Förenta Nationerna och andra internationella sammanslutningar frivilligt avstått från en del av vår suveränitet. Om vi går med i Västeuropeiska gemenskapen, säger man, innebär detta heller ingeting annat än att vi får avstå från en del av vår ekonomiska självständighet. Men här handlar det om graden av hur mycket man måste avstå av sin självständighet. Blir vi anslutna till Västeuropeiska gemenskapen, måste vi avstå avgörande delar av vår självständighet och av vår rätt att bestämma Över den svenska politiken. Det är denna utveckling vi för vår del inte vill vara med om, därför att därigenom undergrävs i längden både möjligheterna att föra en neutralitetspolitik och möjligheterna att föra en effektiv näringspolitik, som gynnar löntagarna och hela det svenska folket. Jag tycker att debatten här i dag i alltför hög grad rört sig om vad som har sagts i utrikesnämnden, på presskonferenser och i olika andra sammanhang. Den debatten ger inte så särskilt mycket. Det viktiga är vad som nu skall göras. Vi vet att det dröjer med förhandlingar såväl för England som Norge och Danmark. Varför skall då inte vårt land ta tillfället i akt och fortsätta en enhetlig nordisk linje? Det är inte för sent ännu att försöka säkra enhet i de nordiska ländernas uppträdande. Jag hoppas att regeringen noggrant överväger de möjligheter som fortfarande finns att ta nödvändiga initiativ för att skapa en enhetlig nordisk marknad till båtnad för samtliga folk i Norden.

Herr talman! Jag vill gärna säga till herr Hansson i Skegrie, att vi sannerligen inte ligger på latsidan därför att det är så föga händelserikt på integrationsfronten. Vi försummar inga tillfällen att försöka intressera våra nordiska grannländer för att gemensamt med oss stämma av utredningsmaterialet för att finna om det inte i åtskilliga sammanhang trots våra olikartade utgångspunkter i försöken att nalkas EEC ändå kan finnas skäl för gemensamma nordiska utredningar. Även herr Wedén var i sitt inledningsanförande inne på den frågan. Jag kan säga att jag inte känner till ett enda EFTA sammanträde där vi inte från svensk sida starkt har understrukit att vi borde pröva om vi inte inom EFTA:s ram skulle kunna göra en hel del och kanske det mesta av vad vi kan göra i den bredare stormarknaden, när den en gång kommer. Jag är medveten om, vilket säkerligen herr Wedén också är, att ett problem ibland kan vara lättare att lösa ju fler som deltar i lösningen och som omfattas av den. Åtskilligt är svårare att åstadkomma i EFTA även rent ekonomiskt, därför att det kanske medför större uppoffringar och mindre fördelar än om det åstadkommes på bredare bas. Men när det gäller att vidga samarbetsfältet i EFTA tror jag inte att vi gjort oss skyldiga till några försummelser.

Herr Bohman klagade på att vi i regeringsdeklarationen hänvisar = till vissa uttalanden av europeiska statsmän. Dessa uttalanden har ju betydelse för bedömningen av utsikterna och läget — vi måste ha reda på hur även andra ser härpå.

Får jag, herr talman, ett ögonblick återkomma till frågan om den form som vår ansökan har fått. Jag är glad över att herr Bohman i dag säger att även högern, i varje fall han själv, ville ha en öppen ansökan. Jag skulle kunna citera vad hans partiledare herr Holmberg sade, men jag lämnade det citatet i bänken. Han sade att regeringen borde ha sökt fullt medlemskap. Det var ett otvetydigt besked. Men jag skall inte söka sak med herr Bohman om det — han får göra upp med herr Holmberg. Jag är tvärtom glad om vi som ett resultat av dagens debatt kan finna att högern ansluter sig till den linje som från början var regeringens. Jag förstår emellertid att herrarna har vissa svårigheter liksom onekligen folkpartiet har haft. Folkpartiet har tidigare ansett att det bästa tillvägagångssättet var att söka förhandlingar om medlemskap med neutralitetsförbehållen angivna och med ögonen öppna för att man kunde hamna någon annanstans. Sedan dess har inte, såvitt vi kunnat se, de överstatliga momenten i EEC förstärkts; de politiska momenten kan till och med, något som vi framhållit, ha skjutits något i bakgrunden. Er linje hade naturligtvis inneburit att ni, om ni varit konsekventa, fortsatt att hålla på kravet att vi skall ansöka om förhandlingar om medlemskap. Jag är glad över att ni inte gjort det utan i stället kunnat ansluta er till vad regeringen i dagens läge ansett vara möjligt, nämligen en ansökan, vari vi håller formen för en anslutning Öppen i avvaktan på besked, huruvida vi kan få våra neutralitetsförbehåll fullt ut tillgodosedda. Herr Wedén beklagade att jag lät pressa mig att ge svar på frågor som ställts till mig. Jag tror att det var oundvikligt, och jag beklagar knappast att jag svarade, ty mina svar illustrerar kanske tydligare än tidigare vad vi menar med vår öppna ansökan. Jag tror att herr Wedén och jag liksom alla andra som deltagit i behandlingen av denna ansökan innan den ingavs är överens om, att ifall vi blir ombedda att förklara innebörden av vår ansökan, så skall vi göra det. Vi kan då framhålla att vi kommit till slutsatsen, att våra neutralitetsförbehåll, som vi ganska utförligt redogjorde för 1961—1962, äger full giltighet även i dag.

Det är en sådan diskussion som vi hoppats på och sett fram emot. Men vi kan väl inte — lika litet som förra gången — utesluta att man kommer att kräva av oss att vi preciserar vår ställning; det finns då två paragrafer i romavtalet som handlar om förhandling 88 237 och 238. Att ett sådant krav på precisering kan komma lät man oss förstå i förhandskontakterna 1961—1962. Jag kan alltså inte utesluta att det kan komma att krävas av oss att vi skall bestämma, om vi önskar förhandlingar enligt § 237 eller 8 238. Som svar på en fråga som ställts till mig har jag svarat liksom jag gjorde vid presskonferensen och vid utrikesnämndens två sammanträden i somras — jag är ledsen, herr Wedén, att jag nu säger det för fjärde gången — att jag inte tror att vi då kan komma längre än till en association och att vi alltså måste svara, att vår ansökan avser förhandlingar enligt 8 238. Om vi i stället sade att vi önskar förhandling enligt § 237, så skulle det innebära att vi i dag tolkar vårt neutralitetskrav på ett annat sätt än vi gjorde 1961—1962, ty då ansåg vi att vi inte kunde komma längre än till en associationsansökan. Folkpartiet och högern ansåg att vi kunde komma längre. Det skulle för en meningsfylld debatt mellan herr Wedén och mig — kanske inte i dag men i varje fall i fortsättningen — vara intressant att få veta hur herr Wedén skulle besvara en sådan fråga, som inte är så teoretisk att den inte kan komma att ställas än en gång liksom vid föregående tillfälle. Får vi ett sådant besked av herr Wedén tror jag att debatten därmed skulle vinna i klarhet. Herr Wedén kanske då säger, liksom folkpartiet gjorde förra gången, att han anser att vi skall förhandla om medlemskap enligt 8 237. Då är folkpartiet konsekvent. Vi sade tidigare, att vi ville förhandla enligt 8 238, och alltså är även vi konsekventa.

Herr talman! Jag skall inte föregripa herr Wedéns replik genom att bemöta herr Langes senaste uttalande. Jag tror att herr Wedén och jag på den punkten har precis samma uppfattning. I ett hänseende har handelsministern uppenbarligen missförstått mig eller också har jag uttalat mig ovanligt oklart. Jag förklarade att vi i somras på sätt och vis förordade en öppen ansökan, men inte en i regeringens mening öppen ansökan utan öppen blott i den bemärkelsen att vi preciserade att medlemskap med bibehållen neutralitet var vad vi i första hand eftersträvade. Om det däremot inte gick att uppnå medlemskap med förbehåll för vår neutralitet kunde vi diskutera även andra anslutningsformer. Jag skulle tro att det är precis denna uppfattning som herr Holmberg har givit uttryck för. Jag gjorde mig skyldig till en citatförfalskning nyss. Kulneff »kysste och slog ihjäl»; jag råkade säga att han »älskade», och rätt skall vara rätt, herr Lange.

Herr talman! Det kanske börjar bli en aning tjatigt detta, men jag måste ändå säga att jag fortfarande inte anser att handelsministerns formuleringar är lyckade. Han sade att om Sverige som resultatet av en öppen ansökan skulle avfordras ett besked enligt vilken paragraf vi önskade förhandlingar, så kanske vi inom oppositionen skulle svara § 237, och i så fall skulle vi vara konsekventa. Och regeringen skulle på samma fråga svara § 238, och då är regeringen konsekvent. Jag har nyss återgivit ett offentligt uttalande av herr Hedlund. Jag skulle för min del svara precis som jag tidigare angav, nämligen att resonemangen med EEC i första hand bör röra sig om möjligheterna att få erforderliga undantag för att göra ett medlemskap förenligt med neutraliteten, och i andra hand om möjligheterna till association. Det är alltså en gradering inom ramen för en öppen ansökan. Jag tycker att det på detta stadium är tillräckligt klarläggande. Man behöver inte, som handelsministern tydligen är benägen för, låta sig pressas till olämpliga svar i olämpliga ögonblick. Man kan vara tillräckligt klar ändå i sin framställning. Det förvånar mig inte att EEC-kommissionens ordförande alldeles nyligen, om jag är rätt underrättad, uttalat att man inom EEC inte fått någon klarhet om den svenska regeringens egentliga intentioner och att man undrar om den svenska regeringen själv har dem riktigt klara för sig. Herr Langes senaste uttalande ökar, tycker jag, den oklarheten ytterligare, vilket jag beklagar. Jag trodde faktiskt att vi i slutet av juli var överens om att vi inom ramen för den öppna ansökan hade en klar preferens för medlemskapet, om det var förenligt med = neutralitetspolitikens krav.
Herr talman! Jag erkänner också gärna att detta kanske blir litet tradigt, som herr Wedén sade. Men, herr Wedén, detta är en ganska väsentlig fråga. Det förhåller sig nämligen så att förhandlingsproceduren, i varje fall formellt, är annorlunda om man förhandlar enligt § 237 i Romavtalet — detta vet herr Wedén säkert — än om man förhandlar enligt § 238. Det var delvis av den anledningen som vi av kommissionens dåvarande ordförande Hallstein under hand råddes att precisera efter vilken paragraf vi ville förhandla. Vi valde då § 238 med hänsyn till neutraliteten, och vi skulle inte kunna välja någon annan i dag heller. Men i en sak är herr Wedén och jag överens: vi hoppas båda att vi skall kunna undvika en sådan precisering. Därför är formen för vår ansökan öppen när vi i dag önskar inleda förhandlingar. Men vi kan inte utesluta att det kommer att bli ett val. Det är för att illustrera konsekvensen i regeringens politik, när man från olika håll velat göra gällande, att vi vore på glid, som jag har ansett dessa preciseringar från min sida nödvändiga och belysande. Om man sedan tycker illa om dem är en annan sak. Till herr Bohman vill jag bara säga att jag tycker om och håller av både herr Kiesinger och, framför allt, George Brown, men jag kan inte tänka mig att kyssa någon av dem.

Herr talman! Jag skall varken kyssa eller slå ihjäl någon. Men jag skulle vilja haka på slutet av handelsministerns replik för någon timme sedan och instämma i när han sade, att neutraliteten förhandlar vi inte om. Jag beklagar att herr Bohman, när han strax därefter kom upp i talarstolen, började förhandla om neutraliteten. Han började gå ifrån de konkreta uttrycken för vad vi inte kan anse förenligt med neutraliteten och sade, att han hellre ville ha en mycket allmänt uttryckt tankegång om neutralitetens krav. Handelsministern har tidigare betonat de väsentliga framgångar som har skett inom EFTA-gemenskapen. Tullfriheten på industrivaror har kunnat genomföras på betydligt kortare tid än man hade tänkt sig. Vidare har betonats vikten av de väl genomförda tullförhandlingarna i den s.k. Kennedyronden. Det är väl riktigt att man betonar de framgångarna mycket kraftigt och inte låter dem skymmas bort av det, som jag vågar påstå, onyanserade miss nöje som högern och folkpartiet år efter år sprider inför alla faser i frågan om Sveriges anslutning till EEC i någon form. Det är, som någon tidning skrev och som herr Hansson i Skegrie tydligen också menade, viktigare att stärka EFTA än att försöka spränga det. Beträffande EEC-frågan har diskussionen mest gällt neutraliteten. I själva verket är neutralitetsfrågan avgörande för om det över huvud taget skall bli tal om något slags anslutning. Vid sidan av den verkliga neutralitetsdebatten, den som gäller om vi med bibehållen neutralitet kan få en anslutning till EEC, har ju hemmadebatten dominerats av en helt annan neutralitetsdebatt, nämligen frågan: Håller vi verkligen alla på neutraliteten? Är neutraliteten ett livsvillkor för alla? Från borgerligt håll har man ständigt varierat sitt besked på denna punkt, och även i dag har det varit mycket svårt att förstå att neutraliteten är samma begrepp för regeringspartiet som för högern och folkpartiet. Däremot har man från centern mycket bestämt sagt ifrån att man är på samma linje som regeringen. Det är klart att det måste ha en inverkan på EEC-staterna, om vi en gång skall förhandla med dem, ifall de har den uppfattningen att man inte behöver ta på allvar kravet på neutralitetshänsyn. Då måste vi stå i ett sämre läge, och det måste vara betydligt mera komplicerat att komma till tals än om man bestämt vet var vi står. De borgerliga har sannerligen inte gjort frågan lätt att uppfatta. Från högerns kampanj från den tiden, då man sade »ja till Europa» på alla affischer, och fram till den diskussion som bl.a. folkpartiungdomen har fört i sin programskrivning, har man sått tvivel på neutralitetskravet som något oavvisligt.

Den kanske skall jämföras med ungdomsdemonstrationer då man, som man tror i anonymitetens skydd, försöker klämma till myndigheterna — kanske en polis. Men det är litet genant att behöva förklara, att man inte kan räkna med att de främsta företagsledarna i landet skall ha något omdöme i politiska frågor. Herr Bohman hade ju en halvt ursäktande mening om detta. En annan sak som jag skulle vilja ta upp rör politikers omdömen. Särskilt gäller det de ofta framförda insinuationerna om vad som egentligen förevarit i utrikesnämnden.

Nyligen var herr Ohlin i Bryssel men kom hem fortare än kvickt och skrev en DN-artikel för att redovisa sina intryck. Det finns en passus i artikeln som jag blev något förvånad över. Herr Ohlin skrev, att den svenska ansökan har givit »ett halvhjärtat intryck» i Bryssel — detta trots de betydande förbättringar »i sak och tonfall, som oppositionspartierna lyckats åstadkomma». Vad är det för förbättringar i sak och tonfall som har åstadkommits? är det möjligen det att folkpartiet kände sig något hämmat av att vara ett av mittenpartierna och att det därför följde herr Hedlund? Vad är det annars i tonfall och i sak som särskilt folkpartiet har åstadkommit, eller var det kanhända bara en stilistisk blomma? Det skulle också vara intressant att höra vilka det var i Bryssel som ansåg att vår »ansökan inte vittnade om någon målmedveten önskan om medlemskap utan snarast gjorde ett halvhjärtat intryck», som herr Ohlin påstod i den nämnda artikeln, ett påstående som upprepats av herr Bohman. Samtidigt som herr Ohlin framhöll att somliga sagt till honom att Sveriges ansökan denna gång var något radikalt annat än förra gången då Sverige anhöll om associering. Har samma människor sagt att ansökan var halvhjärtad och radikalt annorlunda eller gäller det olika människor — eller har herr Ohlin blandat ihop sakerna? Det kanske är förbättringar i sak och tonfall som spelat in, när herr Ohlin skulle återge informationerna från Bryssel. Herr Lange har redan varit inne på något av det som jag ville ta upp, nämligen detta att frågan om vår EEC-anslutning inte bara gäller neutraliteten. Jag efterlyser uppgifter om hur vårt EEC-engagemang på det ena eller andra sättet kommer att inverka på vår ekonomi, vår lagstiftning och våra sociala spörsmål. I den beskrivning, som ofta lämnas och som också gavs i dag av herr Wedén, görs det ju gällande att en anslutning till EEC skulle innebära räddningen för vår industri och vår ekonomiska framtid. Det är som ett inträde i det landet Gosen. Det måste väl vara en ofullständig beskrivning! Det råder förtegenhet om vad anslutningen kan komma att betyda för olika områden av samhällslivet och för den enskilde medborgaren. Den förtegenheten måste brytas, ju förr dess hellre. Statsministern uttalade nyligen i en tidskrift att en EEC-anslutning skulle påverka industrinedläggelserna i vårt land. De skulle ske mycket snabbare än hittills, och många fler företag skulle bli tvingade att avveckla. Det vore värt att höra litet mer om den saken. Vårt konkurrensläge beror inte bara på vilka tullsatser vi kan räkna med utan också på lönerna och skatterna samt den sociallagstiftning som måste tillämpas inom produktionen och tas ut i priserna. Hur kommer en integration att inverka i de avseendena? Våra egna tullar är lågtullar. Ett inträde i EEC måste medföra att vi gentemot andra köpare får höjda tullar. Som redan antytts kommer även vår u-landspolitik att påverkas — men hur? Kommer vi att kunna följa samma linjer som tidigare? Och hur går det med de tre friheterna: den fria etableringsrätten, den fria överföringen av kapital och den fria rätten för arbetskraft att flytta inom EEC-områdets olika länder? När dessa frågor första gången togs upp väckte de ganska stora betänkligheter, och det är alltjämt av vitalt intresse att veta hur en anslutning kommer att påverka de anställdas — och kanske ännu mer småföretagarnas — förhållanden här i landet. Vid vårt besök i Bryssel fick jag som svar på en fråga det beskedet att ingenting skulle hindra oss att även efter en EEC-anslutning socialisera och nationalisera naturtillgångar och produktionsmedel. De möjligheterna står alltså öppna för oss även efter en anslutning. Men frågan vilka följderna blir för oss just när det gäller kapitalöverföringen, om vi inte har de nuvarande spärrarna, vore värd en belysning. Intressant nog har Industriförbundets direktör Iveroth också sagt att sakfrågorna borde belysas mera. Han var medveten om att det fanns många nackdelar med en anslutning till EEC, men trots detta ansåg han, att det skulle vara en stor fördel för oss att komma innanför tullmurarna. Han sade att vi kunde tvingas till en viss handelspolitisk isolering efter en anslutning. Vad u-landspolitiken angår, menade han att den måste ändras, men eftersom den inte vore mycket värd tyckte han att det betydde ganska litet. Han sade också — vilket var ganska intressant — att om vi anslöte oss till EEC skulle vi kunna uppfostra amerikanarna till att ändra sin högtullspolitik. Det vore intressant att höra om detta är ett sådant där omdöme från företagarvärlden som man inte bör räkna med, eftersom det uttalats av någon med för litet politiskt kunnande, eller om det är ett påstående som man gör också i de borgerliga partierna. Om så är, har man onekligen där hamnat i ett nästan religiöst tänkande i den allmänna överhettningen. Direktör Iveroth sade något, som jag inte hört anföras här i riksdagen, nämligen att man på sina håll inom svensk industri hyser förhoppningar om att kunna dra fördel av »olika produktionsmiljöer». Det har jag uppfattat så, att herr Iveroth menade miljöer med sänkt företagsbeskattning och ökade möjligheter att använda billig arbetskraft. Därom har ingenting nämnts. Men den stora allmänheten tycker självfallet att detta är oändligt viktiga ting att få klarlagda, ty innan så skett vet man ju inte i vad mån en anslutning till EEC betyder bättre förhållanden för oss och en säkrare ekonomisk framtid. Gemenskapens ministerråd har ju ändå viktiga överstatliga befogenheter och kan utfärda förordningar och ge direktiv som är bindande för staterna och för det särskilda land som ett beslut kommer att riktas mot. Därför är det inte utan betydelse att få klarlagt hur svensk lagstiftning kan komma att ändras. Hur kommer vår invandringspolitik och vår lokaliseringspolitik att påverkas? Inte minst undrar man hur det kan bli med vår sociallagstiftning. Vi har i denna många sociala förmåner som tillkommer hela folket, vilket inte stämmer överens med sociallagstiftningen inom EEC-gruppen. Den svenska skattepolitiken måste väl bli det som först av allt ändras. Beträffande mervärdeskatten har vi kanske vid den tidpunkt, när det verkligen kommer till allvarliga överväganden på detta område, redan övergått till denna beskattningsform. Enligt vad jag förstår gäller förändringarna vid en anpassning emellertid inte bara införande av mervärdeskatt utan vår indirekta beskattning över huvud taget, inte minst vår företagsbeskattning torde få ändras. Vi måste i EEC få mindre möjligheter än nu att styra konjunkturpolitiken och kanske även lokaliseringspolitiken via skattepolitiken. Det kan visserligen sägas att det finns andra medel att då tillgripa i dessa syften, men vi skulle vara intresserade av att få detta klarlagt, innan det kan påstås att vi vet något om vad EEC innebär. Det kan ändå till slut hända att någon form av anknytning till EEC är den väg, som bäst för till en bevarad ekonomi. Därför bör EEC-alternativet klarläggas även i de irriterande avsnitten, så att den vanlige medborgaren kan få något begrepp om sina egna ekonomiska möjligheter i en framtida EEC gemenskap. I den ringdans som nu trådes medan avgörandet väntar bör ett klarläggande av alla sidor, även dem som inte nu har stått i förgrunden, vara den angelägnaste uppgiften och bör genomföras så snart som möjligt. Huruvida det skall bildas speciella grupper — herr Bohman ansåg att en liten grupp skulle invigas i hemligheterna medan herr Wedén tyckte att man skulle ha flera grupper — har jag svårt att ta ställning till.

I många avseenden finns det möjligheter att mot vår vilja påtvinga oss lagändringar vid en anslutning till EEC. Detta har varit mycket osakkunniga funderingar men, såsom tidigare har framhållits i debatten, är de sakkunniga ytterst få. Alla hör vi dock talas om EEC men för att känna sig övertygad om riktigheten av påståendena, att en anslutning till EEC kommer att medföra förbättringar, måste man få veta mer. Vi får inte påstå att större fördelar väntar än vad som verkligen kommer oss till del vid en anslutning, och vi bör veta vilka offer som måste göras. Att nu skapa klarhet härom är den viktigaste uppgiften.
Herr talman! Jag hade tänkt börja med en inledning rörande vår handelspolitiska utveckling efter kriget, men debatten har varit så fyllig och sträckt sig så långt att jag skall gå förbi denna i hopp om att den kan ventileras någon annan gång. Jag skall i stället börja med en direkt fråga till regeringsbänken.. Det förefaller som om herr: Lange, vilken i dag onekligen har fått arbeta i denna kammare, behövde någon avlösning. Detta innebär ingen kritik mot herr Lange. Men det finns ju flera ledamöter i regeringen, vilka dock tydligen inte känner sig manade att försvara regeringens ståndpunkt i dessa frågor. Jag för fram frågan i alla fall.

Herr talman! Det är självklart att den svenska hållningen i EEC-frågan måste anpassas efter de omständigheter som föreligger, inte vad beträffar själva neutralitetspolitiken, som är den fasta förutsättningen, utan beträffande modaliteter och förhandlingsmetoder. Det har funnits perioder då t.ex. att få till stånd EFTA har varit den dominerande uppgiften och det skulle ha varit felaktigt att inrikta sig på någon annan insats när det gällt den västeuropeiska stormarknaden. Men i det läge som varit för handen i år är det klart att den naturliga linjen är att pröva möjligheten av en förhandling om medlemskap som är förenligt med våra neutralitetsvillkor. Jag har funnit att man i den socialdemokratiska pressen har svårt att ge någon replik till förklaringen att det går att förhandla på detta sätt. Man säger därför: Jaså, ni begär utan vidare medlemskap! Men det är inte fråga om att utan vidare begära medlemskap — det gäller förhandlingar om möjligheterna att förena medlemskap med de svenska <neutralitetsvillkoren. Denna distinktion är väsentlig. Regeringen har — som vi fått höra här i dag till övermått — haft svårt att bestämma sig. Herr Wedén och övriga talare har därvidlag haft ett klarläggande meningsutbyte med handelsministern. Jag vill än en gång understryka att för mittenpartiernas del har det inte varit så, att man opponerat sig mot en s.k. öppen ansökan. Själva tankegången har varit att vi velat att man i första hand skulle syfta till medlemskap och i andra hand till en lösare anslutningsform. Detta är fullt förenligt med en öppen ansökan. Man skulle också kunna inlämna en ansökan där man begär först det ena och sedan det andra. Men detta är formaliteter. Vi har velat ha en framställning som klargör att Sverige eftersträvar förhandlingar i främsta rummet om medlemskap under betingelsen att neutralitetsvillkoren uppfylls. Det har rått fullständig enighet på den punkten i t.ex. herr Hedlunds och herr Wedéns framträdanden i utrikesnämnden och deras offentliga uttalanden. Jag kan heller inte finna att något i herr Bohmans uttalanden här på ett väsentligt sätt strider mot antagandet att denna uppfattning är acceptabel även för högern. Jag beklagar att det är nödvändigt att offra ytterligare några ord på herr Langes ståndpunkt. Herr Lange säger likväl i dag: Ja, men vi kan ju få frågan om vi vill förhandla enligt § 237, som rör medlemskap, eller enligt 8 238, som gäller associering. Herr Lange anser fortfarande — av obegriplig anledning — att han då skulle svara § 238. Men om det gäller att få förhandla om möjligheterna att förena medlemskap med våra neutralitetsvillkor är detta ett uttryck för att vi, vad den saken beträffar, vill förhandla enligt 8 237. Man kan möjligen av respekt för öppenheten i ansökan säga att om inte detta går vill vi förhandla enligt § 238. Man kan alltså nämna båda paragraferna om man anser att det gör någon skillnad. Det märkvärdiga med herr Langes ståndpunkt är att den skiftar från tillfälle till tillfälle, ibland t.o.m. under samma dag. Jag skulle gärna inför kammaren vilja läsa upp ett uttalande som statsrådet Lange gjort till en tysk journalist, doktor Rainer Hellmann, omkring den 22 maj 1967. Där vill jag då till fru Erikssons uppbyggelse läsa ett något längre citat. På en fråga om olikheterna mellan regeringens åsikt och befolkningens eller industrins i fråga om neutraliteten svarar herr Lange: »Det finns inga olikheter beträffande nödvändigheten att bevara neutraliteten.

Därmed nog sagt om fru Erikssons reflexioner på den punkten.

Vad är det som gör att det en annan gång framstår som så utomordentligt farligt att säga samma sak, nämligen att Sverige — eftersom vi tycker att fullt medlemskap är bättre än andra lösningar under förutsättning att neutralitetsvillkoren beaktas — vill förhandla om den saken. Jag vet inte vad slags kinesérier i herr Langes tankegångar som gör att han inte kan dra en så naturlig slutsats. Jag är inte medveten om att herr Lange skickat ut någon dementi av dessa uttalanden. Han har för övrigt även vid andra tillfällen, bl.a. en gång i utrikesnämnden, fällt liknande yttranden. Detta till trots har han i andra uttalanden kommit in på andra spår.

Herr Lange säger då plötsligt — som han sade i utrikesnämnden den 7 juli, i TV, vid presskonferensen och som han sagt tidigare i dag — att vi bara kan förhandla om associering. Den saken är naturligtvis inte alls likgiltig, ty det intryck som den svenska ansökan ger blir beroende av regeringens uppträdande härvidlag. Jag tror att alla som reste till Bryssel märkte att man var litet oviss om vad den svenska ansökan innebar. Därför kommer regeringens framträdande att spela en ganska stor roll. Det är emellertid viktigt att fastslå att det har försiggått en utveckling av den svenska ståndpunkten — hänvisa gärna till en ändring av de europeiska förutsättningarna — i det att vi måste visa att Sverige nu har en mera positiv inställning än tidigare, inte därför att vi har försvagat hänsynen till våra neutralitetsvillkor utan därför att vi bedömer den allmänna situationen som något annorlunda beskaffad. Om vi inte vill klargöra att vi nu bedömer läget annorlunda än vi gjorde för 6—7 år sedan, vinner vi aldrig tilltro till att vårt folk önskar satsa på och medverka till att föra Europas folk närmare varandra. Det är själva denna attityd som man i Bryssel fäster stor vikt vid. Regeringen — jag kanske bör säga den nuvarande — talar ofta om att vårt land vill ha intima ekonomiska förbindelser med EEC o.s.v. Herr handelsminister, Ni vet minst lika bra som jag att just sådana uttryck som att vi vill samarbeta med EEC gör ett ganska dåligt intryck. Man svarar då: »Det är inte blott fråga om samarbete. Men kanske önskar ni ett handelsavtal? Då kan vi förhandla om samarbete, men nu rör frågan om ni vill komma in i en organisation där det gäller att arbeta på Västeuropas ekonomiska tillväxt och förstärkande inom ramen för en stormarknad. Att vilja vidga varuutbytet räcker alltså inte.» I kommissionens rapport i Bryssel för ett par månader sedan, som alltså ministerrådet inte tagit ställning till, talades det om att Sverige för att komma in måste acceptera organisationens politiska syften. Ehuru både herr Wedén och herr Bohman har berört saken skall jag be att få tillägga några ord. Tyvärr har det förekommit en del missförstånd i den svenska debatten på grund av att man med ekonomiska frågor har menat även sådant som ekonomisk politik och skattepolitik, medan man, när man talat om politiska frågor, närmast har tänkt på utrikesoch försvarspolitik. Med denna distinktion har de politiska frågorna liksom a priori framstått såsom inte förenliga med neutraliteten. Gemensam försvarspolitik och gemensam utrikespolitik är det naturligtvis inte. Som herr Wedén påpekade uppfattar man emellertid i Bryssel ordet politisk på ett annat sätt, mera i överensstämmelse med ett alldagligt språkbruk. Det talas ju om ekonomisk politik, socialpolitik och skattepolitik; även lagstiftningen är en politisk åtgärd. Man säger nu att de politiska syften som kommissionen nämnde är de som står angivna i Romtraktaten, och i denna står det ingenting om gemensam försvarspolitik eller gemensam utrikespolitik. Jag erkänner gärna, herr talman, att jag nog tidigare har syndat åtskilligt i detta avseende; kanske herr Hanssons i Skegrie yttrande i dag också hade någon liten glidning mellan dessa olika användningar av ordet politisk. Jag undrar om vi inte för att undgå vidare missförstånd skulle kunna komma överens om att för framtiden verka för att man, när man talar om något politiskt, klargör om man syftar på det snävare begreppet, som utrikespolitik och försvarspolitik, eller om man avser politik i största allmänhet. I detta avseende har även herr Lange på ett berömvärt sätt förklarat att överstatliga avgöranden i ekonomisk-politiska frågor enligt hans mening ingalunda i och för sig står i strid med vår neutralitetspolitik. Vi skulle alltså ha två uttryck för ordet politik för att undvika framtida missförstånd. Det är skada att regeringen i sin förklaring i dag, t.ex. överst på s. 6, använder en terminologi som antyder att man med politisk menar det mera ut präglade försvarsoch utrikespolitiska ställningstagandet, men i andra sammanhang tar man begreppen i en vidare bemärkelse. Det bör inte vara omöjligt att här få fram en terminologi som klargör vad det är frågan om, och då kommer man att inse att vi är oförhindrade att såsom anslutna till EEC gå ganska långt i fråga om samarbete beträffande en rad olika slag av politik, även om det inte kan bli fråga om försvarspolitik och den egentliga utrikespolitiken. — Den blir en uppgift för regeringen att verka för en bättre terminologi härvidlag. Jag skall tillägga några ord med anledning av vad fru Nancy Eriksson sade för en stund sedan. Det intryck som den svenska hänvändelsen gjort i Bryssel beror naturligtvis i hög grad på vilket tonfall som däri framträder och på innehållet och tonfallet i ambassadörens förklaring, som han överlämnade skriftligt samtidigt med själva ansökan. Man får se dessa saker som en enhet. Nu frågade fru Eriksson, vilka förbättringar som där har åstadkommits genom oppositionens verksamhet. Får jag svara, att jag tycker att förändringen i regeringens ståndpunkt från utrikesnämndens sammanträde den 7 juli till den ståndpunkt som regeringen intog tre veckor senare inte var oväsentlig. Jag kan hänvisa till — utan att gå in på detaljer; det brukar vi inte göra beträffande utrikesnämndens verksamhet — att den första versionen av ansökan hade ett väsentligt gråare tonfall, medan regeringen efter ett förslag från herr Wedén förklarade sig villig att i ansökan införa ett uttryck som skulle ha en mera positiv innebörd och visa vår vilja att här delta i ett konstruktivt arbete.

Det blev i utrikesnämnden oemotsagt från regeringens sida. Det var detta som oppositionen fäste synnerligen stor vikt vid. Men regeringen intog ingalunda den hållningen vid sammanträdet den 7 juli. Den glidning i regeringens ståndpunkt som har inträffat i dag skall jag nu inte ytterligare kommentera — detta har ju redan gjorts — utan jag hoppas att den skall visa sig inte vara väsentlig. Vid sammanträdet den 26 juli hade herr Lange ingalunda något uttalande om att han måste hänvisa till associering, såvitt jag kan minnas, så som han gjorde den 7 juli. Herr talman! Jag vidrör detta bara på grund av fru Erikssons speciella fråga. Men jag kanske skall göra det tillägget, att man på sina håll i pressen har trott att vi i oppositionen sitter i utrikesnämnden och godkänner eller icke godkänner ett uttalande och att vi reserverar oss, om vi inte godkänner det. Detta är ett misstag. Utrikesnämnden fattar inga beslut, där förekommer inga reservationer. I utrikesnämnden klargör man från oppositionen vad man menar, och oppositionen får ofta i det sammanhanget intet svar från regeringen, så att oppositionen kan veta i vad mån regeringen vill beakta dess synpunkter eller inte. Ofta beaktas dessa sedan delvis, och det kommer då ett dokument som vi tycker är bättre än vad det skulle ha varit utan vårt inskridande. Men det händer att vi inte alls tycker att det är helt tillfredsställande i alla fall. — Så går det till. Jag skulle för min del givetvis ha önskat ett mera positivt skrivsätt än det som förekommer, men att det skedde en förbättring är viktigt att slå fast. Jag vet inte varför regeringen fäster så stor vikt vid att inte vilja säga: Vi tycker att vi i det nya läget kan gå längre än vi gjorde i vår ansökan för sex år sedan. Det är ett faktum att rege ringen gör det när den inte bara ansöker om förhandlingar om associering. Ur svensk suveränitetssynpunkt är för Övrigt en associering mera betänklig än ett medlemskap. Är man associerad har man ingen medbestämmanderätt och man har inte på samma sätt möjligheter att argumentera för sin ståndpunkt innan beslut fattas. Sådana möjligheter har man dock om man är medlem. Jag har träffat en mycket framstående jurist på detta område som förklarat, att han hade det intrycket att man i Sverige kanske inte riktigt beaktade detta. Om man i Sverige tänkte på suveräniteten, skulle man i första rummet sikta till ett medlemskap. Herr talman! Det är mycket möjligt att det inte blir några allvarliga förhandlingar vare sig med Storbritannien eller med övriga EFTA-stater. Jag skulle därför vilja säga några ord om vad som då kan komma att inträffa och om vilka problemställningar som blir aktuella under dessa förutsättningar. Jag har tillåtit mig att i kammaren — senast i mars månad i år — beröra en del av dessa problem. Jag skall därför begränsa mig till en relativt kort kommentar. Jag förstår mycket väl att regeringen måste vara återhållsam i fråga om den offentliga debatten kring alternativ till regeringens aktuella politik. Eftersom jag har en friare ställning, vill jag ge uttryck för den uppfattningen att president de Gaulles antydan om att EEC-staterna tillsammans med EFTA staterna skulle kunna bilda något slag av ekonomisk förening eller association troligen förtjänar att tas på allvar. Jag tror att det vore ett misstag att utgå ifrån att denna antydan är framkastad enbart därför att det ser bra ut eller därför att president de Gaulle inte skall verka alltför negativ när han avböjer verkliga förhandlingar med Storbritannien. Det kan mycket väl vara så att man från fransk sida verkligen menar detta — det finns till och med experter som talar om att EFTA och EEC skulle kunna träffa en överenskommelse om något slag av ekonomisk förening som syftar till en stormarknad i Västeuropa. Det vore närmast en sensation om EEC nu skulle vilja resonera med EFTA som organisation, sedan man tidigare faktiskt inte officiellt medgett att EFTA ens existerade. Man har alltid sagt: EEC kan bara resonera med de enskilda EFTA staterna var för sig. Det antydes i alla fall att det inte är uteslutet att EEC skulle resonera med EFTA. Detta spelar emellertid mindre roll. Frågan gäller naturligtvis vad en sådan tullförening i Västeuropa skulle komma att innebära. Ja, det finns de som säger att man som ett första steg skulle erbjuda en successiv reduktion ända ned till hälften av tullsatserna inom detta område. Observera att det gäller hälften av den nivå som eljest uppkommer genom Kennedyrondens beslut.

Det är väl tänkbart att Storbritannien skulle få mycket svårt att avvisa ett sådant förslag. I dag kanske man inte anser det ha någon aktualitet utan man vill endast förhandla om medlemskap, men om ett år kanske man är villig att hellre ta ett positivt, praktiskt resultat än inget alls. Tankegången skulle vara att de försvarspolitiska och utrikespolitiska samarbetsproblemen skulle behandlas mellan England och Västeuropa under andra former. I och för sig är detta inte alldeles uteslutet, eftersom EEC inte är något organ för försvarspolitik och utrikespolitik. Det skulle naturligtvis medföra några psykologiska fördelar, om ett sådant förslag som jag här talar om presenterades såsom ett första steg. Storbritannien kanske sedermera utvecklas på sådant sätt med hänsyn till pundets ställning, betalningsbalansens styrka, jordbrukspolitiken etc., att landet blir mera moget för att inträda i EEC såsom full medlem — för att använda ett uttryck som fransmännen gillar mer än engelsmännen. Presenteras förslaget på det sättet som ett steg i rätt riktning skulle det kanske vara svårt för Storbritannien att förklara, att det inte har något intresse därav. Jag erinrar om att ett förslag av denna art har betydande beröringspunkter med den engelska plan som låg till grund för förhandlingarna 1957—1958, den s.k. Maudlingplanen, bakom vilken Macmillanregeringen stod. Det skulle vara ganska svårt för oppositionen i England att säga att ett sådant förslag inte hade något intresse såsom ett första steg i rätt riktning, om labourregeringen svarade att detta är en väsentlig del av vad ni själva föreslog för tio år sedan. Jag vill inte, herr talman, uttala mig om sannolikhetsgraden av en sådan utveckling; jag vill bara uttrycka den uppfattningen att jag tror att vi skall ta även denna möjlighet med i beräkningen när vi förbereder oss i fråga om den svenska hållningen både inom EFTA och i relationerna till EEC. Det behöver inte betyda någon reträtt på lång sikt om man, ifall tillfälle ges, är villig överväga en konstruktion av antytt slag. Under tiden kan man naturligtvis försöka lösa en hel del andra samarbetsproblem såsom t.ex. att utvidga handeln med öÖsteuropa — vilket jag tror skulle vara mycket värdefullt både ekonomiskt och av andra skäl. På sina håll leker man emellertid med tanken att de nordiska staterna, om EEC vägrar förhandla med England, borde försöka få till stånd egna förhandlingar med EEC om vårt inträde separat. — Man menar väl då Sverige, Norge och Danmark, ty Finland måste ju inta en avvaktande hållning. — Jag tror att detta under rådande förhållanden är en vilsegången tanke och att det vore ett allvarligt misstag om man skulle slå sönder EFTA-samarbetet utan att med säkerhet veta att man får något annat i stället. Det skulle kunna medföra risk för att en eller två stater kunde komma in i EEC men att de andra stannade utanför, och då hade vi splittrat inte bara EFTA utan också Norden. Men, herr talman, inställningen är ju den, såvitt man kan inhämta av samtal med politiker från olika partier i Danmark och Norge, att inget av dessa båda länder på allvar överväger nordiska förhandlingar eller i varje fall ett inträde i EEC efter det att England bestämt tillbakavisats. Någon anledning för Sverige att då överväga en så verklighetsfrämmande tanke synes inte finnas. Jag tycker att vi snarare bör inrikta oss på att förstärka EFTA. Det är illa nog med den uppluckring som skett genom att Londonöverenskommelsen förlorat största delen av sitt värde. Men antag nu att det blir en helt annan utveckling: att EEC bara intar en negativ hållning mot EFTA-staterna och till frågan om deras anslutning utan att erbjuda någonting i stället! Skall vi då bara sitta med armarna i kors — visserligen utbygga och stärka EFTA en smula, så långt det nu går — men i övrigt göra ingenting? Jag tror för min del att det finns anledning för oss att då pröva huruvida EFTA-staterna bör vända blicken utåt och söka vidgade marknader den vägen. Skall EFTA hållas 1evande, måste vi göra förberedelser för att på ett eller annat sätt vidga gruppen. Dessa förberedelser bör enligt min mening ske under underhandskontakter med de övriga nordiska länderna. Herr talman! Det finns härvidlag två olika betraktelsesätt. Det ena är att Västeuropas ekonomiska enhet, som började planeras som en motvikt mot Stalins östblock, nu bör omvandlas till en sorts industriell stormakt i Västeuropa, som i främsta rummet skall ta upp en ekonomisk strid med Förenta staterna. Det har kommit in något litet av europeisk nationalism och antiamerikanism i bilden: vi måste vara så och så starka för att kunna tävla med Förenta staterna. Man tycks mena, att om vi EFTA-stater för närvarande inte kan komma in i EEC, så får vi bara snällt sitta och vänta. Jag tycker att det är ett egendomligt militaristiskt tänkesätt i en ekonomisk fråga, när man föreställer sig Förenta staterna och Västeuropa som två stridande block. Det andra betraktelsesättet utgår från att syftet med vad vi nu vill åstadkomma är att ekonomiskt och därigenom indirekt i andra avseenden stärka Västeuropa. Därmed stärks i längden förutsättningarna för goda relationer med både östblocket och Förenta staterna. En konkurrenskamp skall ske mellan större och mindre företag i dessa olika industriländer eller block. En sådan konkurrenskamp mellan företagen driver fram en ny teknik, en snabbare utveckling och högre levnadsstandard, och den bidrar också till fredliga förhållanden. Det bör inte och behöver inte bli någon kamp mellan nationer eller block av nationer. På längre sikt, herr talman, är det naturligtvis inte bara fråga om en västeuropeisk stormarknad. Här avtecknar sig vid horisonten möjligheten av en enda stor världsmarknad, där hindren för varubytet mellan de stormarknader och block som kanske utgör ett övergångsfenomen minskats. För utvecklingsländernas del bör man i det läget söka finna andra metoder än hinder för deras import när man vill främja deras ekonomiska utveckling. Det finns alltså ingen motsättning mellan å ena sidan en energisk politik för hjälp till u-länderna, något som herr Wedén nyss talade om, och å andra sidan tanken på en mycket fri handel i hela världen. En västeuropeisk stormarknad, inom vars ram olika smärre gruppbildningar förekommer — t.ex. Benelux och de nordiska länderna — ter sig för mig som ett naturligt steg i riktning mot denna ännu större konstruktion. Kalla den gärna utopi om ni menar att den inte kan bli aktuell under de närmaste årtiondena, men man bör ändå ha den i sikte. Skulle den väg jag här talar om stängas på grund av oklokhet, missförstånd och politiska motsättningar, så kan EFTA-staterna tvingas att vandra en annan väg. Kennedyronden har visat att om inte nya protektionistiska tendenser i Förenta staterna blir oväntat starka, så finns det även andra möjligheter att föra en konstruktiv politik som går utanför halva Europa, om den västeuropeiska stormarknaden inte kan komma till stånd inom rimlig tid. Insikten om att det finns sådana möjligheter skall, hoppas jag, göra dem i Västeuropa, som ännu stirrar på gamla motsättningar, villiga att i varje fall om något år acceptera en allomfattande västeuropeisk ekonomisk union som ett naturligt första steg för våra nationers del mot en världsomspännande lösning.

Vi bör fördomsfritt pröva alla möjligheter att steg för steg förverkliga en sådan utveckling.